Herr talman! Efter en dag med säkerhetspolitisk debatt kan det vara lämpligt att koppla av på kvällskröken med litet finanspolitik. Det råder en relativ samstämmighet i uppfattningen att den offentliga sektorn — liksom den privata — behöver effektiviseras ytterligare och att det erfordras större flexibilitet när det gäller sättet att bedriva verksamheten. Det är också nyttigt att den offentliga verksamhetens effektivitet och serviceanda får mäta sig och jämföras med andra företagsformers verksamhet i vad gäller såväl kvalitet som kostnader. Från centerns sida delar vi till stora delar motionärernas syn på vikten av en förnyelse av den offentliga sektorn, men har ännu inte funnit anledning att särskilt markera detta genom en reservation. Skälet till det är att det såväl inom statsförvaltningen, de affärsdrivande verken som inom landstingsoch primärkommunerna förs en mycket ingående diskussion om en utveckling mot större flexibilitet inom den offentliga sektorn. Det kan dock, tycker jag, finnas anledning att återkomma till den frågan. Bl.a. borde man studera effekterna av den ökade bolagisering som kommunerna har ägnat sig åt under de senaste åren och som till mycket stor del har inneburit en sämre insyn för medborgarna i kommunerna. Centerpartiet har avgivit en reservation med anledning av en centermotion rörande åtgärder inom datapolitiken. Vi anser att det är viktigt att utvecklingen och användningen av datatekniken kan påverkas av många parter i samhället, såväl grupper som enskilda. Ingen bör således ställas utanför en bred utbildning som ger möjlighet till påverkan av samhällets dataanvändning. Den kooperativa verksamheten, som också behandlas i sammanhanget — såväl den producentkooperativa som den konsumentkooperativa —, är en betydande faktor i det svenska samhället. I likhet med all annan verksamhet behöver den kooperativa verksamheten och dess förutsättningar ständigt följas upp och utvecklas. Den kooperativa företagsformen ger i sig betydande möjligheter att frigöra och nyttiggöra människors engagemang och erfarenheter, men den omges också i dag av restriktioner i form av både lagstiftning och administrativa regler. Vi framhåller värdet av en intensifierad kooperativ forskning. Vi har också i vår reservation 4 betonat att uppgiftsinsamlandet bör stödjas. Vi tycker dock att det är viktigt att markera att man inte skall kräva in mer uppgifter än man behöver. Det har också framhållits i reservation 5 att onödigt uppgiftslämnande bör undvikas. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5.

Fru talman! En genomgång av 1960 och 1970-talens riksdagsprotokoll har lärt mig en sak: Riksdagens kulturdebatter har genom åren blivit livligare, roligare, fått större omfång och berört ett ökat antal reservationer. Olika slutsatser kan naturligtvis dras av detta. Kanske har kulturfrågorna ökat i betydelse, eller kanske har kulturlivet blivit mer beroende av statligt stöd och därmed styrning av riksdagen, eller kanske har riksdagsmännen blivit mer kulturintresserade. Det är inte min sak att fastställa den verkliga orsaken, men jag hoppas att dagens kulturdebatt skall uppfattas som att kulturfrågorna ökar i betydelse i en värld i stark teknologisk omvandling och att detta förhållande återspeglas i KrU:s betänkande på 120 sidor, försett med 75 reservationer. Ingen av dessa reservationer ifrågasätter de åtta målen för svensk kulturpolitik så som de fastlades i 1974 års beslut. Jag kommer här att beröra några av de moderata reservationerna, och Gunnel Liljegren kompletterar senare våra åsikter. Moderaternas reservation nr 1 tar upp riktlinjerna för kulturpolitiken. Vi framhäver nödvändigheten av att den förda kulturpolitiken präglas av frihet, mångsidighet och kvalitet. Vi uttrycker med de orden det kulturklimat vilket vi anser måste råda för att målen för kulturpolitiken skall kunna uppnås. Motsatsen är ett samhälle där myndigheter och organisationer beskär den konstnärliga friheten och där en förmyndarmentalitet gör sig gällande. Vi har upplevt åtskilligt av förmyndarmentalitet tidigare. Nu gällande grundlagar har medfört en betydligt större frihet för den konstnärliga produktionen. Konflikter kan likväl uppkomma, särskilt när det gäller tryckta alster eller videofilmer som inte är lämpliga för barn och ungdom. Politiker möter ofta framställningar om att förbjuda alster som är förråande och våldsförhärligande. Vi moderater vill i dessa fall särskilt betona föräldrars ansvar för vad barnen ägnar sig åt. Det är i familjen som barnens kulturintresse grundas, det är föräldrar och andra vårdnadshavare som i hemmet präglar barnens framtida kulturkonsumtion. Föräldrarna behöver hjälp i denna sin verksamhet, och här kommer skola, bibliotek och museer in. Något av det mest positiva i det svenska kulturlivet är utvecklingen av biblioteken och museerna, inte minst dessas satsningar på unga besökare. Dessa institutioner med deras anpassning till det moderna samhället tar i dag emot kunskapssökande ungdomar med en öppenhet som ter sig som ljuv musik för oss äldre, som ofta upplevde både museer och bibliotek som tråkiga. Skolan som kulturstimulator kan däremot ifrågasättas. Man får en känsla av att kulturministern, som också är skolminister, arbetar med två händer där den ena inte vet vad den andra gör. Kultur i skolan får särskilda medel som en sorts avlat för skolans i övrigt kulturnegativa värld. Kultur kan aldrig prackas på människor. Det är människorna själva som måste söka sig till konstnärlig verksamhet därför att den berikar, därför att den är rolig eller därför att den öppnar nya vyer. Den uppsökande verksamhet som individen, 8 eller 80 år gammal, själv bedriver grundas på kunskaper som ger förutsättningar att eftersträva kulturella upplevelser. En ständigt förminskad undervisning i kulturämnena historia och religion, och nu ett borttagande av dem som självständiga ämnen, får till resultat en ökad flummighet i kunskapsförrådet. Därmed följer försämrade möjligheter att uppleva och förstå och minskad förmåga att se sammanhang i det vida spektrum som konstnärer av olika slag förmedlar. Hur skall blockämnet So kunna förmedla någon form av kulturhistoria, hur skall lärare med otillfredsställande kunskapsunderlag i litteratur på grund av att lärarutbildningen inte ställt krav på fördjupade studier kunna förmedla och skapa intresse för litteratur i livets mest läshungriga åldrar? Vi moderater fortsätter att kräva 80 poäng av dem som blir ämneslärare i svenska, och vi vill stärka litteraturkunskapen också i övrig lärarutbildning för grundskolan. Detta förs fram i reservation nr 3 och torde — tillsammans med Bengt Göranssons utökade timantal för svenska i grundskolan — utgöra den viktigaste åtgärden för att öka litteraturläsandet i en värld där böckerna upplever stigande konkurrens av andra media. En kvarlevande förmyndarmentalitet från regeringspartiets sida visar sig i oförmågan att förändra rutinerna för fördelning av kulturstödet. Vi moderater anser det orimligt att en enda institution, statens kulturråd, skall planera, utreda, besluta om och utvärdera kulturstödets fördelning. Detta skapar en koncentration som inte gagnar kulturlivet men väl är förenlig med uppfattningen att det alltid är några som vet bäst. Nu skall kulturrådet minska sin utredande verksamhet — det är bra — och om något år kanske socialdemokraterna också medger att utvärderingar bör göras av fristående organ. Steg för steg bör en avveckling av kulturrådet ske. Moderaterna framför i reservation nr 5 dessutom ett krav på att fler av varandra oberoende organ med skilda bedömningar, ambitioner och värderingar får större inflytande på fördelningen av kulturanslagen. Ett system kan vara bra under en viss tid, men tiderna och därmed förutsättningarna ändras. Genom kulturrådets starka ställning låses grundbeloppssystemet fast och blir därmed för överskådlig framtid permanent. Mycket har hänt sedan det utformades, och med all säkerhet kommer framtidens kulturpolitik att ställa krav på ett mer flexibelt system. Kulturrådet förhindrar en sådan önskvärd flexibilitet. Fru talman! I och för sig skulle kulturutskottet inte behöva ta upp frågan om kultursponsring, och inte heller skulle vi moderater ha behövt väcka någon motion om sponsring. Sponsring är inte förbjuden, det finns sponsorer och än mer finns det presumtiva mottagare av sponsrade medel. Det har emellertid varit intressant att följa den glidning som ägt rum i socialdemokraternas inställning till sponsring. Jag är inte förmäten nog att tro att det är våra motioner som åstadkommit denna glidning; den torde i stället bero på en kombination av tre faktorer: suget från kulturinstitutioner efter mera medel, vanligt sunt förnuft och viljan hos företag och enskilda att satsa medel till kulturlivets fromma. Det finns pengar i vårt land — den som tvivlar kan se på utbredningen av spel och dobbel. Nu tror jag inte att det i första hand är de medlen som i framtiden kan komma kulturlivet till godo, men det vore dumt att inte anstränga sig att kanalisera något av pengaöverskottet till kultur. Utskottsmajoriteten säger emellertid att det finns en skillnad mellan äldre tiders mecenatskap och vår tids företags användning av kultursponsring för marknadsföring. Jag skulle gärna vilja ha den skillnaden närmare belyst av utskottsmajoritetens företrädare. Visserligen lever vi i en annan tid, men vad är det för skillnad på om en företagare köper ett antal tavlor av en konstnär till sitt kontor för att hjälpa konstnären på traven eller om detsamma skedde för 80 år sedan? Eller mellan att American Express ställer medel till förfogande för en Matisseutställning och att Marabou för 40 år sedan av unga lovande konstnärer köpte konst som ställdes ut i företagets park till allmänt beskådande? Nej, fru talman, argumenten blir allt svagare när det gäller att motsätta sig moderaternas krav på ett positivt erkännande av sponsringen. Helt hopplöst är det emellertid inte. Moderaterna har till årets riksdag i en partimotion krävt en undersökning av huruvida inte mer frivilliga medel kunde ställas till kulturens förfogande genom olika slag av fondbildning. Vi har i motionen hänvisat till att enskilda och företag — i första hand mindre sådana — ofta saknar kanaler för att ge stöd till kulturen. När det gäller medicin och forskning finns det flera olika enskilda stiftelser till vilka bidrag skänks eller testamenteras — cancerfonden är just nu särskilt aktuell. Vi har i vår motion inte velat ge några specifika riktlinjer för hur en fondbildning skall ske. Vi förutsätter emellertid att ett visst tillskott skall kunna komma från staten, åtminstone i initialskedet, som jag ser det. Det är därför glädjande att utskottsmajoriteten, med socialdemokraterna i spetsen, velat gå på vår linje. Utskottet säger att förslagen är intressanta och värda att göras till föremål för närmare överväganden. Detta gläder oss. Folkpartiet har här emellertid en reservation som ger uttryck för ett kulturellt elittänkande som jag inte tycker hör hemma i vårt svenska samhälle. Fru talman! Jag skulle till sist vilja ta upp några frågeställningar som rör konsten och konstnärernas ställning i vårt samhälle. Fackliga organisationer har av tradition en stark ställning i vårt land — och det är bra. När de dessutom har en klart politisk profil kan sakfrågorna ibland komma i underläge. Jag syftar då på den pågående utvecklingen mot att statens konststöd alltmer inriktas dels mot medel för inköp av konst, dels mot ersättning för att allmänheten skall få se på konst. Alltmer i bakgrunden kommer omtanken om svenska folkets möjligheter att få tillgång till konst i sin dagliga hemmiljö och omtanken om konstnärernas ekonomiska förhållanden. Vi har nu visningsersättning, dvs. ersättning utgår till konstnärerna för att deras konst finns tillgänglig i offentlig miljö. Nästa steg man kräver är ersättning för att vi skall få se konst på utställningar. Vi moderater har velat gå en annan väg. Vi vill hjälpa konstnärerna till deras första separatutställning; en sådan är dyrbar, och utan att vara erkända har konstnärerna svårigheter att sälja. Men därtill vill vi ha en politik som ger konstnärerna sådana arbetsmöjligheter och ekonomiska förhållanden att de kan arbeta, producera och sälja. När för några veckor sedan över 100 konstnärer på Österlen ordnade en konsthelg med öppet hus for 10 000 människor runt i gårdar och ateljéer, och det köptes och såldes konst utan statligt stöd. Det råder emellertid en inställning hos socialdemokraterna som går ut på att det i första hand är allmänna inrättningar och institutioner som skall köpa konst. Någon sade till mig: Alla kan inte köpa konst, men alla kan se konst i offentlig miljö. Det är nog det mest konstovänliga yttrande jag kan tänka mig, därför att alla köper något att hänga på väggen, men alla köper inte konst om den inte marknadsförs. Vi moderater har motsatt oss anslag till bygdegårdar, Folkets hus och folkparker för konstinköp. Sådana inköp är i första hand en fråga för organisationerna och i andra hand för kommunerna, men inte för staten. Vissa organisationer skall inte särbehandlas. Jag uttryckte tidigare glädje över utvecklingen inom museivärlden. Det finns mycken sakkunskap i våra museer, men vården av föremål utgör ofta ett problem, inte minst av ekonomisk art. Vi moderater vill att våra länsmuseer ges tillfälle att vidareutveckla sin service till allmänheten genom att i högre grad kunna ta emot föremål för vård och restaurering. Vi har därför föreslagit ett anslag för nyinvesteringar inom föremålsvårdsområdet för de museer som vill starta eller bygga ut denna verksamhet. Genom avgiftsfinansiering kan därmed museernas egen föremålsvård underlättas. Fru talman! Kulturrådet håller på att utreda samarbetet mellan olika museer. Riksutställningar är inte ett museum, och vi anser inte att den nu pågående utredningen är tillräcklig för att utreda Riksutställningars framtid. 20 miljoner av statliga kulturpengar används i dag för att administrera utskickning av bildskärmar vars konstnärliga värde kan ifrågasättas. Tiden har hunnit förbi bildskärmar. Dagens människor skaffar sig information på nya sätt. Den ursprungligen goda tanken att genom Riksutställningar sprida upplevelser av konst kan i ringa mån uppfyllas — konsten har blivit för dyr, transporter och försäkringar likaså. Låt oss inse att dessa 20 miljoner kan användas på betydligt bättre sätt för att fylla uppgiften att tillfredsställa människors konstbehov. Att socialdemokraterna delar denna uppfattning kommer att visa sig med tiden. Nya kommunikationer har ändrat människors möjligheter att uppleva kultur. De resande teatersällskapen, som uppträdde på nästan varenda liten ort i vårt land, har följts av medborgare som per buss eller bil tar sig till tätorterna för att kunna uppleva kvalitativt högtstående produktioner av konst, musik och teater. TV-n har bidragit till att öka människors intresse för olika konstarter, och ett starkt ökat resande till andra länder har vidgat människors vyer och stimulerat kulturintresset. Svensk kulturpolitik måste anpassa sig till förändringen. Vi moderater vill föra en politik som innebär att vi ger staten i uppdrag att svara för vissa grundläggande åtaganden. Dit hör bl.a. våra länsinstitutioner, våra nationalscener och våra arkiv — vårt kulturarv. Därtill måste staten se till att den konstnärliga utvecklingen kan fortskrida, ge det nya och det annorlunda ekonomiska möjligheter att komma till uttryck och öppna våra gränser för inflytande från andra länder och kulturer. Vi har ett ansvar för att professionella konstutövare har goda arbetsförhållanden. Vi måste inse att i ett välfärdssamhälle skall inte amatörismen inkräkta på det trots allt begränsade totala kulturstödet. Den uppfattningen ligger bl.a. i det moderata kravet på kvalitet. Fru talman! En sak är däremot oföränderlig: människors sökande efter det som lyfter oss litet grand över den dagliga tillvaron. Den grekiske författaren Pindaros skrev för betydligt mer än 2 000 år sedan: ”En skuggas dröm är människan. Men faller en stråle av gudasänd glans på vår väg, då vandra vi i förklarat ljus och ljuvt blir livet.” Detta tycker jag är en fin sammanfattning av vad kulturen och kulturpolitiken egentligen borde vara. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Under de senaste 25 åren har det skett en kraftig ökning av de statliga kulturanslagen. Enligt en översikt som kanslirådet i utbildningsde partementet Carl-Eric Virdebrant har gjort, ökade de samlade kulturanslagen från 250 miljoner budgetåret 1960 86, allt räknat i 1985 års penningvärde. Denna utveckling har också medfört att statens stöd till konstnärerna har ökat, från 6,5 miljoner vid 1960-talets början till 93 miljoner vid mitten av 1980-talet. En närmare granskning av anslagsutvecklingen visar dock att just konstnärsstödet — som framför allt kommer de fria kulturarbetarna till del — beskriver en mindre gynnsam utveckling än de flesta andra sektorer på kulturområdet. Under 1960-talet steg anslagen till konstnärsstöd och de samlade kulturanslagen i samma takt. Under 1970-talet ökade de samlade kulturanslagen något snabbare än konstnärsstödet. Hittills har de samlade kulturanslagen fortsatt att stiga under 1980-talet. Årets budgetförslag innebär en ökning med 210 milj.'kr. eller 13 96 jämfört med budgetåret 1980 83, då det uppgick till 102,5 milj.kr. i 1985 års penningvärde. Därefter har det successivt minskat i värde och fortsätter att göra det också i årets budgetförslag. Minskningen sedan 1982/83 är ca 10 milj.kr., vilket motsvarar 9,5 96. Detta är så mycket mera allvarligt som konstnärernas ekonomiska situation fortsätter att vara prekär. Siffror som sammanställts av konstnärsnämnden ger vid handen att drygt 70 26 av ca 1000 yrkesverksamma bildkonstnärer som år 1983 var kvalificerade för grundersättning från Sveriges bildkonstnärsfond hade en taxerad inkomst på mindre än 50 000 kr. De scenoch tonkonstnärer som år 1984 sökte bidrag från konstnärsnämnden redovisade något högre inkomster, men nästan 60 96 hade deklarerat för mindre än 75 000 kr. Konstnärernas låga inkomster kombineras på ett olycksbådande sätt med hög arbetslöshet. Den har ökat kraftigt sedan början av 1970-talet — och dessutom betydligt snabbare än för A-kassemedlemmar i allmänhet. Under år 1984 var 8,4 70 av medlemmarna i musikernas och teateranställdas A-kassor arbetslösa. Det är en tre gånger så stor andel som genomsnittet för samtliga kassor. För musikernas och de teateranställdas del fortsatte ökningen under 1985 och låg i slutet av året en procent högre än ett år tidigare. För bildoch formkonstnärerna saknas motsvarande uppgifter, eftersom de i regel är fria yrkesutövare. Kulturarbetarförmedlingen redovisar varje kvartal antalet inskrivna arbetssökande som inte har fått jobb. Budgetåret 1984/85 var genomsnittet ca 6 200. Drygt en fjärdedel av dem var scenkonstnärer, knappt en fjärdedel musiker och en femtedel bildkonstnärer. Parallellt med detta kan noteras att antalet beredskapsarbeten inom kultursektorn i det närmaste halverades under budgetåret 1984/85. Under år 1985 gav staten genom en ”skatterabatt” ett extra tillskott till alla heltidsarbetande löntagare. Men frilansande konstnärer och andra kulturarbetare ställdes helt vid sidan av detta. I årets budgetproposition har det inte gjorts några allvarliga försök att förbättra tryggheten för kulturarbetarna. Vi såg det därför som angeläget att också i år föreslå att statens stöd på ett antal punkter skall räknas upp för att bereda arbetsmöjligheter och förbättrad trygghet åt författare, konstnärer, tonsättare, musiker och dansare.

På samtliga dessa punkter har vi reserverat oss till förmån för våra förslag till förbättringar av stödet till kulturarbetarna. Jag yrkar, fru talman, bifall till folkpartiets samtliga reservationer i detta betänkande. Det skulle vara intressant att få höra hur kulturministern ser på konstnärernas och kulturarbetarnas ekonomiska situation i dag mot bakgrund av de siffror jag har redovisat. Bland de principiella frågor som aktualiseras i årets kulturbetänkande märks sponsring och kulturfonder. När det gäller sponsring finns det principiella skillnader i synsättet mellan de socialistiska partierna och de borgerliga. Vi har sammanfattat vår syn så här: ”Gåvor, donationer och depositioner vilka ej är förenade med belastande villkor samt en riktigt utformad sponsorverksamhet som ej står i strid med de kulturpolitiska målen bör välkomnas inom kulturområdet. Sådant stöd kan ge ökat utrymme för exempelvis gästspel, internationellt utbyte och inköp av eljest svåröverkomliga nyförvärv. Viss försiktighet måste naturligtvis iakttas då det gäller stöd till basresurserna för kulturinstitutioner. Stat eller kommun får nämligen inte bli bundna av att fortsätta en verksamhet eller att hålla den på viss nivå som en följd av att en sponsor drar tillbaka sitt stöd. Detta hindrar naturligtvis inte att det finns fall där stöd till en basresurs bör kunna accepteras. Om en huvudman bedömer att den aktuella verksamheten är kulturpolitiskt motiverad och att det budgetmässigt kommer att bli möjligt att efter en tid fortsätta verksamheten utan sådant stöd utifrån, kan det inte finnas några vägande invändningar mot ett sponsorskap. I ett sådant fall leder sponsringen till att utbyggnaden av basresursen tidigareläggs, vilket måste hälsas med tillfredsställelse.” De sista meningarna syftar t.ex. på Volvos stöd till Göteborgssymfonikerna. Utskottets majoritet, dvs. alla partier utom folkpartiet, föreslår nu dessutom att regeringen skall låta göra en utredning om en eller flera s.k. kulturfonder. Detta är ett ganska märkligt förslag. Majoriteten har i en stund av klarsyn själv påpekat att utgångspunkterna mellan de partier som väckt förslaget kraftigt skiljer sig från varandra. Och det är uppenbart att moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna syftar till helt olika saker. Moderaterna vill i grunden dra ned på statens och kommunernas satsning på kulturen, vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till sponsring från företagen. Men nu omfamnar Ingrid Sundberg och Alexander Chrisopoulos varandra, medan Ing-Marie Hansson välsignar alliansen. I medvetande om att det är ett utpräglat resonemangsparti anger dock utskottsmajoriteten vissa frågor som regeringen bör låta utreda: 1. Skall det finnas en eller flera riksfonder eller ett antal regionala fonder? 2. Skall det finnas särskilda fonder för olika kultursektorer? 3. Hur skall fondens eller fondernas ändamål preciseras — investeringsändamål, projekt etc? 4. Skall fonden eller fonderna få stiftelseform, eller skall någon annan juridisk konstruktion för dessa väljas? 5. Vilka intressen skall vara företrädda i fondens eller fondernas ledning? 6. Skall en viss del av fondens eller fondernas kapital få tas i anspråk för utdelning? Det är, fru talman, bara två frågor som fattas i denna underbara exemplifiering av att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta: Vad skall fonderna egentligen vara bra för? Vilka företag kan egentligen tänkas ge bidrag till sådana fonder? Nej, fru talman, om en enskild eller ett företag i dag vill stödja kulturlivet finns det goda möjligheter till det, i första hand genom direkta bidrag till den institution eller den verksamhet som är aktuell. För företagens del sker stödet ofta i form av sponsring. Tanken att företag skulle vara intresserade av att i stället för att stödja en viss verksamhet lämna bidrag till en kulturfond, där en fondstyrelse så småningom skulle fördela avkastningen, framstår som föga verklighetsanknuten. Man frågar sig av vilken anledning företaget skulle vara intresserat av att bidra till en anonym fond i stället för att direkt ge stöd åt en institution, ett visst evenemang eller en viss verksamhet. Samma resonemang gäller naturligtvis för den enskilde. Moderaterna har också aktualiserat tanken att man skulle stimulera detta från statens sida, t.ex. genom att ge befrielse från arvsoch gåvoskatt. Jag undrar bara: Hade det inte legat närmare till hands för moderaterna att stödja folkpartiets gamla krav på viss avdragsrätt för gåvor till ideella och kulturella ändamål? Fru talman, Margareta Mörck kommer senare i debatten att föra folkpartiets talan i ett antal anslagsfrågor, och Margareta Fogelberg kommer att ta upp kulturarbetarnas skattesituation. Detta kulturutskottets betänkande präglas av enighet på många punkter, kanske de flesta. Det är bra. Men av reservationerna framgår att partierna har gjort och gör olika prioriteringar. För folkpartiets del är det naturligt att satsa på stödet till konstnärer och kulturarbetare. Kulturpolitik är inte bara att värna om institutionerna utan också att se till att konstnärerna kan överleva och beredas rimliga arbetsmöjligheter. Stat, landsting och kommun måste ta huvudansvar för stödet till kulturen. Sponsring från företag och enskilda är välkommen som ett komplement, men den befriar inte stat och kommun från huvudansvaret. Och för sponsringen behövs direkta kontakter, öppenhet och generositet — inte några luddiga och = Prot. 1985/86:128 ogenomtänkta fonder. 25 april 1986
Fru talman! Jag önskar bemöta de punkter i folkpartiets reservation som Jan-Erik Wikström närmare har anfört synpunkter på. För det första använder han uttrycket att det skulle vara verklighetsfrämmande att ett företag som vill stödja kulturen skulle skänka pengar till en anonym fond. Ingen har talat om anonyma fonder. För det andra: Jag har haft tillfälle att närmare studera företags vilja att ge medel till Colorado Preservation Trust. Jag har på samma sätt i St. Paul utanför Minneapolis varit med om hur kyrkomusiken praktiskt taget enbart är finansierad genom enskilda frivilliga fonder. I den mån Jan-Erik Wikström anser att detta är ett verklighetsfrämmande agerande får han stå för det uttrycket själv. Statens vilja att ge till kulturen, säger folkpartiet, skall vara oberoende av de enskildas vilja att ge. Men vad jag vet har inte Jan-Erik Wikström motsatt sig att SIDA:s anslag till Frikyrkan hjälper är beroende av vad organisationen, dvs. bidragsgivarna själva, ger. Befrielse från arvsskatt — när det gäller gåvoskatt har vi inte fört fram synpunkter om skattebefrielse — skulle enligt folkpartiet utgöra en onödigt omfattande administration. Men, Jan-Erik Wikström, sätt det i förhållande till den administration och kontroll som skulle erfordras om ett särskilt inkomstslag infördes för konstnärer. Vad jag vet har dessutom arvsskattebefrielsen för det som går till allmänna arvsfonden inte medfört några större administrativa problem. Visst innebär arvsskattebefrielse ett inkomstbortfall för staten — men det kan ju tänkas att staten sätter möjligheten att göra speciella kulturinsatser så högt att man avstår därifrån. De skäl som folkpartiet redovisar i sin reservation mot att frågan om enskilda kulturfonder skall bli föremål för övervägande — tänkandet skall komma efteråt, Jan-Erik Wikström — håller inte i verkligheten. Ett hållbart skäl vore däremot att folkpartiet erkände att man själv vill utforma kulturpolitiken och att man betraktar förslag som kommer från andra håll med skepsis. I alla händelser är detta det enda bärande skäl som jag kan finna för att folkpartiet motsätter sig undersökningar och överväganden om hur man skall kunna kanalisera mer av de medel som finns i Sverige till kulturens fromma. Det är vad det gäller, inte utformningen av ett reguljärt kulturstöd.
Fru talman! Ingrid Sundberg säger att tänkandet skall komma efteråt. För min del tycker jag att det är bättre om tanken kommer innan man fäster något på pränt. Hänvisningarna till Colorado och St. Paul verkar något långsökta. Det är faktiskt svenska förhållanden vi talar om. Ingrid Sundberg konstaterade själv att socialdemokraterna har en öppnare attityd till sponsring än tidigare. Staten går ut och söker aktivt stöd, exempelvis när det gäller det statligt subventionerade uppslagsverket. Jag tycker att det är bra och att man skall välkomna den utvecklingen. ; 11 Men jag försökte visa att majoriteten vill utreda praktiskt taget allting beträffande de omdiskuterade fonderna. När jag läser förslaget finner jag att det fattas endast en sak, nämligen att kulturministern till ordförande i den tilltänkta utredningen utser doktor Ada A:son Susegård.
Fru talman! Jag är ganska övertygad om att Ada A:son Susegård har en viss förmåga att tänka. Däremot skulle jag kraftigt vilja understryka något som Jan-Erik Wikström vet, nämligen att vårt svenska samhälle fungerar på det sättet att beslut i riksdagen, lagstiftning etc. i allmänhet föregås av ett noggrant utredningsarbete. Vi moderater har inte vare sig de personella eller de kunskapsmässiga resurserna för att inom partiet kunna sitta och utforma ett fullständigt förslag till hur man i ökad grad skall tillvarata pengar för kulturen. Jag sitter med i vissa enskilda stiftelser med medicinska ändamål. Om Jan-Erik Wikström visste hur många människor utan arvingar det finns som inte vet var de skall göra av sina pengar — jag talar här om vanliga enkla människor. Det fall jag närmast tänker på är en kvinna som ägde en blomsterhandel på Söder och hade 200 000 kr. över, som hon ville bli av med.

Jan-Erik Wikströms avståndstagande från övervägande, från tänkande, ger uttryck för en elitism som jag inte tycker om.
Fru talman! Ingrid Sundberg angav nu ett nytt motiv för den här utredningen: den skulle hjälpa moderaterna att pröva frågan. Och det kan ligga något i det, men jag tycker inte att man skall ha statliga utredningar i det syftet. Jag har många gånger givit råd till människor som har velat ge en gåva både med varm hand och i sina testamenten. Jag har aldrig saknat möjlighet att mycket konkret ange ändamål. Jag tror det är lättare att väcka deras entusiasm om jag säger att de skall ge gåvan till Nationalmuseum eller Folkoperan eller Lutherhjälpen e. d. än om jag säger att de skall ge den till en statlig kulturfond som sedan skall fördela pengarna. Jag tror faktiskt att det i dag finns fullt med goda ändamål. Det som saknas är naturligtvis en vilja hos många människor att bidra — på den punkten tror jag att Ingrid Sundberg och jag är överens. Men det behövs inga utredande omgångar — det finns som sagt fullt med angelägna, goda ändamål på kulturområdet.

Fru talman! Det senaste meningsutbytet gällde frågan om man skall tänka — 25 april 1986 före eller efter. Det är bra om man tänker — det kan vara en god insats i kulturaktiviteten. Att ge alla människor tillgång till ett rikt kulturutbud kan ses som en självklar målsättning i det praktiska utvecklingsarbetet inom kulturpolitiken. Samtidigt som samhället underlättar och stimulerar till ökade kulturinsatser — både kvalitetsmässigt och i fråga om mångfald och volym — måste de decentralistiska strävandena hållas levande och effektiviseras. Denna inriktning har också en bra grund i 1974 års kulturpolitiska beslut. Med en sådan decentralistisk inriktning av kulturutbudet krävs det självklart en levande och utvecklande kulturverksamhet som engagerar alla, alltså varje människa. Och när jag säger varje människa så menar jag just varje människa — kvinna och man, ung och gammal, invandrare och svensk, handikappad och icke handikappad. Kulturpolitiken måste ta sikte på varje människas rätt att få vara ett aktivt subjekt — att få dela med sig av sina tankar och idéer, att ta initiativ och ansvar, att låta skaparlusten komma till uttryck, att i samverkan med andra skapa kultur. Genom detta väver vi också en verklighetens kultur. Kultur växer fram i vardagstillvaron och bärs upp av de många människorna. Därför måste kulturkanalerna vara öppna mellan människor ute på fältet och den etablerade kulturverksamheten — konstnärer och institutioner. I närmiljöerna finns det många anledningar att mötas, samtala och gemensamt finna lösningar. Tillsammans kan man forma och uppleva kultur. Med detta har jag också poängterat den omistliga tillgång som våra konstnärer inom olika sektorer utgör som draghjälp också åt den lokala kulturen. Konstnärer hjälper oss att tänka i nya banor, att uppleva nya känslor och t.o.m. att hylla nya värderingar. Litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, film och andra konstarter lyfter tanken på färd, vidgar vyerna men ger också perspektiv på närliggande förhållanden. Konstnärerna är således en ovärderlig tillgång som inspiratörer och handledare för de många amatörerna. När vi från centern så starkt verkar för en decentralistisk inriktning av kulturpolitiken och kulturutbudet är det i linje med vår av hävd drivna jämlikhetspolitik. Rättvisekravet är också grunden för vår kulturpolitik. I Låt mig slå fast att kultur måste få kosta. I en motion från centern har vi ställt frågan: Kan vi gemensamt ställa upp på ett enprocentsmål för kulturella insatser fram till år 2000? Denna frågeställning följs också upp i reservation nr 4. I samma reservation följer vi även upp vårt tidigare krav om en parlamentarisk beredning. Denna beredning skulle ha till uppgift att göra en utvärdering av 1974 års kulturpolitiska beslut och undersöka om det häri finns en grund för att än en gång samla de många omkring en målinriktning fram till sekelskiftet. Även om vi således har 1974 års beslut som grund har det ju gått tolv år sedan det beslutet togs, och en del har hänt under de åren. Det som utskottet framhåller, att det under de senaste åren tagits fram ett omfattande utredningsmaterial inom olika delar av kulturområdet, tycker jag bör vara en anledning till att man gör en samlad översikt av effekterna av 13 det som har hänt under de här åren. En jämförelse mellan olika kultursektorer tycker jag också är synnerligen angelägen. Med de begränsade resurser som står till kulturpolitikens förfogande är det också nödvändigt med prioriteringar för att bära fram en bra kulturpolitik för de många och för att få engagemang, kvalitet och mångfald. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 4. Från moderaternas håll har man ånyo aktualiserat frågan om en avveckling av kulturrådet. Det skäl som man anför är att det offentliga kulturstödet alltmer blivit styrande för kulturlivets utveckling. Stödet har, säger man i motionen, i praktiken blivit ett hot mot kulturlivets utveckling och variation. Centern kan inte dela denna uppfattning. Från centerns sida ser vi det som värdefullt att ett sammanhållet centralt ansvar finns för kulturstödets fördelning. Härigenom gagnas bäst de kulturpolitiska målen, som bl.a. gäller decentralisering och regional rättvisa. Vi vill också understryka att sammansättningen av kulturrådet skall vara sådan i framtiden att både kunskapsmässig bredd och bred förankring i olika politiska grupperingar finns med. Detta är en förutsättning för att den parlamentariskt fastlagda politiken genom kulturrådet skall få sin logiska uppföljning. Självklart bör man eftersträva en enklare handläggning och minskad byråkrati också inom kulturrådets verksamhet, liksom på många andra håll i samhället. De här redovisade synpunkterna följs upp i reservation nr 6. I reservation nr 8 återkommer vi till vårt tidigare krav att det finns anledning att pröva om statligt stöd skall fördelas enligt grundbidragsprincipen även framöver. Som det nu är har en del regioner kunnat bygga upp en omfattande verksamhet, medan andra fått mindre statligt stöd. Några län har t.o.m. blivit utan grundbelopp inom tunga kultursektorer. Även om de få tillkommande grundbeloppen fördelas till institutioner med ringa grundbidrag kommer ojämlikheten att bestå också i framtiden beträffande det statliga stödets fördelning. Vi vill få prövat om en statlig bidragsgivning, konstruerad som schablonbidrag och med hänsyn tagen till skatteunderlaget i regionen, bättre skulle uppfylla det decentralistiska målet, som är ökad aktivitet och större rättvisa. Då får människorna i de olika regionerna större möjligheter att forma sin egen kulturpolitik. En annan fråga som bör belysas är om det statliga stödet fungerar bra inom länen. Håller vi på att också inom länen få en centralisering till huvudorten? Vi menar att även den frågan bör kunna prövas av en parlamentarisk beredning. Det krävs för framtiden ett observandum. Staten satsar stora belopp på de Helsingforssbaserade nationella kulturinstitutionerna. Detta är ett gemensamt intresse, och vi är alla ansvariga för att också förverkliga denna målsättning. Men det medför ett ansvar för delaktighet i utbudet för hela landet genom produktion, utlåning av artister och direktutgivning över t.ex. TV-media. Utöver vad utskottet redovisat av vad som är på gång i en sådan riktning menar vi från centern att också detta är en fråga som väl lämpar sig för bedömning i en parlamentarisk beredning. Det gäller att analysera frågan och komma med förslag om en vidareutveckling på detta viktiga område. Det markerar vi i reservation 11. I reservation 12 yrkar vi på ett nytt bidrag på 2 milj.kr. för regional — Prot. 1985/86:128 utvecklingsverksamhet. Resurserna skall användas för att främja nytänkan 25 april 1986 de och utveckling inom regioner samt för att pröva nya verksamhetsformer. Härigenom får man också möjlighet att pröva utvecklingsarbetet i län som har andra former för samverkan med konstnärer än fasta institutioner. En viktig målsättning för kulturverksamheten är att nå ut till människorna i vardagen. En väg är satsning på kultur i boendemiljön. Kulturrådet har för sin del redovisat att det finns stort behov av bidrag till studieförbunden för sådan verksamhet. Studieförbunden skulle då få som uppgift att initiera projekt med inriktning på lokalt förankrat kulturarbete i boendemiljön. Där kan man få gemenskap över annars uppdragna gränser. Bland dem som är särskilt beroende av boendemiljön finns många som på grund av arbetslöshet tvingats flytta till en anonymitet i storstadsområden. Det kan vara invandrare, splittrade familjer m.fl. Från centern föreslår vi att 2 milj.kr. anvisas för kultur i boendemiljön, och detta följs upp i reservation 17. Jag beklagar att inte årets budgetproposition innehåller förslag till lösning av konstnärernas utställningsersättning. Enighet synes numera råda om att sådan ersättning bör utgå och att det är en statlig angelägenhet. Konstnärernas riksorganisation — KRO — har som jag ser det lagt ett förslag som bör kunna bilda underlag för fördelning av stödet. I en reservation förordar vi från centern och folkpartiet att 5 milj.kr. anvisas för utställningsersättning. Fru talman! Jag har med detta kommenterat yrkanden som vi från centern har redovisat i några reservationer. Övriga reservationer och förslag från centern kommer Kerstin Göthberg och Jan Hyttring att kommentera senare under debatten. Låt mig slutligen bara göra en kommentar till den tidigare diskussionen om fonderna. När vi från centerns sida har ställt oss bakom tanken att man skulle kunna inrätta fonder är det influerat av en motion, där vi föreslår att man framöver till olika verksamheter — och inte minst till ideella föreningars verksamhet — skulle kunna ta en del av den starkt ökande statliga spelverksamhetens netto. Detta kommer upp i annat sammanhang, men vi ville med anknytning till utskottets skrivning hålla öppet för en prövning av möjligheterna att kanalisera dessa medel både till en verksamhet på det kulturella området och till det stora verksamhetsområde inom vilket de ideella föreningarna arbetar. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som Kerstin Göthberg och jag undertecknat och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I reservation nr 2 utvecklas vpk:s uppfattning att det är nödvändigt att främja svenska folkets kultur. Vi anser att man inte nog kan understryka betydelsen av det kulturella arvet och sambandet mellan det och personlighetsoch identitetsutvecklingen hos människorna. Endast genom en utvecklad personlighet och självständigt tänkande blir det möjligt för människorna — framför allt ungdomen — att kritiskt granska, utveckla och konstruktivt påverka sitt eget kulturarv. Endast genom en 15 utvecklad kulturell identitet kan man förstå andra folks kultur, så att kulturutbytet blir berikande och utvecklande. Frånvaron av egen identitet — identitetslöshet — skapar däremot risker för identifikation med en ytlig nationalism, som bygger på förakt för andras kultur snarare än på kunskap och stolthet över egna traditioner. En central och avgörande punkt i det kulturpolitiska program som riksdagen fattade beslut om 1974 är den som säger att kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas.

Då får vi en levande, nationell, folklig kultur, som fyller sin roll som en garant för yttrandefriheten. Men dagens kulturpolitiska debatt förs i en tid då det svenska kulturlivet står inför radikala och lavinartade förändringar. Genom kabel-TV, satellitsändningar, video osv. håller vi på att översvämmas av en kommersiell, massproducerad, främmande kultur som är förkastlig, inte därför att den till stora delar är amerikansk utan därför att den inte är svensk och därför att den är helt dominerande.

Därför utgör den ett oerhört hot mot yttrandefriheten. I samma omfattning som denna kultur tillåts dominera, i samma omfattning hotas yttrandefriheten. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är ytterst viktigt att politikernai tid uppmärksammar den här utvecklingen och skapar förutsättningar för att bekämpa den. Det räcker inte med att hänvisa till olika punkter i det av riksdagen antagna kulturpolitiska programmet och säga att det inte finns skäl att göra någon prioritering mellan de olika målen, som utskottet gör när man avstyrker våra förslag. Utskottet anför vidare, som exempel på insatser som har gjorts hittills som motvikt mot vad som i motionen beskrivs som obegränsad kommersiell masskultur, att svenskämnet har en förstärkt ställning på högstadiet. Man säger att ämnet svenska utgör det kanske viktigaste instrumentet för att förmedla vår gemensamma kultur. Man syftar då på att svenskämnet har förstärkts i förhållande till modersmålsundervisningen. Därmed ställs invandrarnas modersmålsundervisning i klar motsatsställning till det svenska språket och den svenska kulturen. Invandrarnas modersmål och kultur uppfattas tydligen av regeringen och utskottsmajoriteten som ett hinder för vår gemensamma kultur.

Regeringen bör inse att det är ytterst viktigt för arbetarpartierna att utveckla det svenska arbetande folkets kultur. Det är en kultur som ger människorna möjlighet att känna samhörighet med den plats på jorden där de själva finns och med de generationer av människor som har levt och lever just där. Annars riskerar vi att göra en hel generation historielös. Regeringen bör också inse att kulturen aldrig är ideologilös, utan att den är av avgörande betydelse för en levande idédebatt och för den ideologiska kampen. Därför är kampen för en progressiv kultur, det svenska arbetande folkets kultur, en av de primära uppgifterna för arbetarrörelsen och arbetarpartierna. Mot denna bakgrund anser jag att det är synnerligen futtigt att vägra bevilja en ökning av anslaget till arbetarrörelsens arkiv med 500 000 kr., såsom vi har föreslagit. Tycker ni att vi har fått för mycket information om den svenska arbetarrörelsens historia här i landet? Men till skillnad från vissa politiker har det privata näringslivet och den kapitalistiska industrin uppmärksammat kulturens stora betydelse. Deras ökade intresse skall i första hand ses som ett försök från kapitalets sida att påverka det ideologiska och värderingsmässiga klimatet genom satsningar på sådana kulturyttringar som sammanfaller med eller åtminstone inte står i motsättning till deras ideologi och intresse. Det skall också ses som ett försök att skapa en allmänt progressiv och positiv image, där företagen framstår som en integrerad del av samhället med motsvarande beroendeförhållande: Går det bra för Volvo, går det bra för kulturen. Man försöker utnyttja kulturen inte bara i reklamsyfte eller som ett enkelt marknadsföringsobjekt, utan också — och framför allt — som ett språkrör för en med deras intresse sammanfallande ideologi. I motsats till de statliga kulturanslagen, med sina överväganden, prioriteringar och allsidiga satsningar, som utgår från ett i demokratisk ordning beslutat kulturprogram som går att påverka, är kapitalets sponsring i sin ensidighet och målinriktning ett hot mot den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. Därför har vi föreslagit att riksdagen skall uttala sig om att sponsringen av kulturlivet inte bör förekomma. Glädjande nog kan vi notera att också socialdemokratin börjar dra öronen åt sig i denna fråga och i år presterar en skrivning i betänkandet som är betydligt skarpare mot sponsring än tidigare. Detta hälsas med tillfredsställelse. Emellertid, fru talman, anser vi att företagens ökade, eventuellt äkta intresse för kulturen bör tas till vara på något sätt. Självklart skall de få en möjlighet att medverka till landets kulturella utveckling. Därför har vi föreslagit att en central fond bör inrättas, dit företagen frivilligt kan donera sina sponsringsanslag. Fonden förvaltas lämpligen genom eller i samarbete med statens kulturråd. Jag förstår inte varför Jan-Erik Wikström är SÅ motståndare till en sådan fond, varför Jan-Erik Wikström vill hindra företagen från att medverka till landets kulturella utveckling. Glädjande nog har utskottsmajoriteten också på den punkten kommit till insikt om att det där med fonder kanske inte är så dumt ändå och understrukit behovet av att undersöka formen för olika fondalternativ. Därför har vi inte reserverat oss på den punkten. Men vi har ett antal andra reservationer i betänkandet, av vilka jag ämnar beröra ytterligare två. De övriga kommer ett par av mina kamrater att tala om. För det första gäller det stödet till folkbiblioteken. Det beslut riksdagen fattade våren 1985 med anledning av proposition 1984/85:141 om litteratur och folkbibliotek innebar att statens redan mycket blygsamma ansvar för folkbiblioteksområdet ytterligare inskränktes. Det är beklagligt. Tvärtom borde staten i tider när folkbiblioteken — i likhet med så många andra kulturinrättningar — tvingas leva i ett allt bistrare klimat ta ett mycket mer uttalat och definierat ansvar för deras verksamhet än vad som skedde med riksdagsbeslutet i fjol. Fiktionsindustrins och den kommersiella okulturens intrång i kulturområde efter kulturområde innebär också ett hot mot folkbiblioteken. Den lavinartat växande informationsmängden och de alltmer sofistikerat tekniska förvaringssätten för allt större del av denna information innebär risk för att informationsklyftorna — som det är folkbibliotekens uppgift att överbrygga — växer. I många kommuner finns långtgående planer på att införa avgifter för folkbiblioteksutnyttjandet. Dessa förhållanden anser vänsterpartiet kommunisterna utgöra starka skäl för att införa en bibliotekslag i syfte att stärka folkbiblioteken. För det andra gäller det visningsersättning. Införandet av visningsersättningen innebar ett steg framåt för konstnärerna. Genom införandet av visningsersättningen kan konstnärerna principiellt betraktas på liknande sätt som andra, vilka tillhandahåller tjänster till allmänheten. Tidigare bidragssystem har därigenom omvandlats till ett system som mer liknar betalning för utfört arbete. Syftet med visningsersättningen var att konstnärerna skulle erhålla ersättning för det offentliga innehavet av bildoch formkonstverk och den därav följande rätten att visa dessa verk offentligt. Tre grundläggande frågor löstes inte vid tiden för beslutets fattande, nämligen att ersättningen skulle vara grundad på upphovsrätt, att ett beräkningssystem skulle utformas samt att förhandlingsrätt skulle tillerkännas konstnärerna genom deras fackliga organisation. Dessa tre krav framfördes bl.a. från Konstnärernas riksorganisation. De tillgodosågs inte, utan i stället infördes ett budgetanslag till visningsersättningen grundat på offentligrättsliga principer, och beräkningssystemet och förhandlingsrätten tog riksdagen inte ställning till. Visningsersättningen är principiellt att likställa med en lön. Det är därför otillfredsställande att ersättningen ensidigt bestäms av staten utan att förhandlingar dessförinnan genomförts med KRO. För att få fram underlag till förhandlingar bör ett beräkningssystem utformas gemensamt av staten och KRO. Visningsersättningen bör ställas på upphovsrättslig grund av principiella skäl. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att snarast lösa dessa frågor. Ersättningsbeloppet är för lågt för att målsättningen skall uppfyllas. I Prot. 1985 83 års budget har det inte förändrats i positiv riktning. Genom inflationen har i stället anslaget realt minskat i värde. Därför anser vpk att en höjning av visningsersättningen är nödvändig. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.
Fru talman! Det är självfallet inte så, som Alexander Chrisopoulos påstår, att jag skulle ha något emot att företagen ger stöd till kulturen. Jag har klargjort att det är precis tvärtom. Men jag tycker inte att de skall behöva gå omvägen via några fonder. I övrigt har jag all förståelse för att Alexander Chrisopoulos som kommunist driver kravet på statliga fonder. Det är helt logiskt.
Fru talman! Anledningen till att Jan-Erik Wikström inte vill ha några fonder är att han menar att företagen inte kommer att satsa några pengar på dessa fonder. Han anser alltså att företagen egentligen inte är intresserade av att medverka till att utveckla landets kultur när de inte kan göra några marknadsföringsvinster på denna verksamhet. Vi menar till skillnad från Jan-Erik Wikström att kulturen är för viktig för att omvandlas till marknadsföringsobjekt.

Fru talman! Jag tycker själv att det är mycket trevligt och bra att gå runt och be både enskilda människor och företag om att ge stöd till Confidencen, till Drottningholmsteaterns vänner, till Folkoperan eller vad det nu kan vara som jag själv är engagerad i. Men jag finner det svårare att gå runt och be dem ge pengar till en statlig fond, som sedan skall fördela medlen. Men det måste ju vara någon skillnad mellan en kommunist och en liberal, eller hur, Alexander Chrisopoulos?

Fru talman! I detta betänkande behandlas ju så gott som hela kulturområdet, vilket också har framgått av tidigare inlägg. Till betänkandet finns inte mindre än 75 reservationer fogade. Trots det tillstyrks regeringens förslag till alla delar, utom i två delfrågor, nämligen balettproduktion inom riksteatern samt ett bidrag till Marionetteatern. Vi har, inom den socialdemokratiska gruppen i utskottet, delat upp ärendena mellan oss så att Catarina Rönnung 19 talar om konstnärsstöd, teater, dans och musik och Sylvia Pettersson tar upp frågor om arkiv, bild och form, kulturminnesvård, museer och utställningar. Beträffande de övergripande kulturfrågorna och allmän kulturverksamhet vill jag utveckla några synpunkter. Det är alltså så gott som hela kulturpolitiken som riksdagen nu tar ställning till. Det är därför naturligt att sätta in kulturpolitiken i ett brett politiskt sammanhang. Regeringens förslag inom kulturbudgeten har över lag mottagits mycket positivt. Kulturområdet har till stora delar undantagits från de besparingskrav som generellt gäller för statlig och av staten understödd verksamhet. Årets förslag innebär också en förstärkning till de minsta teatrarna med 25 grundbidrag och till de regionala museerna med 10 grundbidrag. De fria grupperna får en avsevärd förstärkning. I budgetpropositionen aviseras dessa förstärkningar som första steget i en treårig satsning. Därmed torde det finnas rimliga förutsättningar för att kulturinstitutionerna uppnår de nödvändiga basresurserna för att kunna fungera även i ett längre perspektiv, när den första entusiasmen går över i ett mer långsiktigt arbete. De regionala kulturinstitutionerna visar i dag ofta på konstnärlig förnyelse och vitalitet samt en stark vilja att förankra och utveckla den lokala och regionala kulturen. Det framstår alltmer tydligt hur nära kulturpolitiken är integrerad med andra områden inom politiken — med arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, trafikpolitik och bostadspolitik. Karl Boo berörde centraliseringstendenserna. Jag kan instämma i att sådana tendenser tycks öka genom teknikutvecklingen och produktionens omställning. Trots att det egentligen ger oss möjligheter att genom tekniken sprida arbetstillfällen och förkorta restiden, sker en explosion i storstadsområdena, även om också skogslänen tillförs nya jobb. Hur samspelar då denna utveckling med kulturpolitiken? Storstädernas snabba expansion sker på bekostnad av många uppbrott från invanda kulturmönster i ganska slutna miljöer till nya, främmande, ofta storskaliga bostadsområden med en klar åtskillnad mellan arbete och fritidsumgänge. Segregationen inom vissa bostadsområden är ett lika stort problem i storstadsområdena som vikande barnantal och vikande service i avflyttningsbygderna. Bostadsmarknaden i storstäderna visar vad som händer när marknadskrafterna blir för starka. Invandrare och låginkomsttagare bor i vissa områden och höginkomsttagare i andra. Detta är i hög grad kulturpolitik. Kabel-TV-installationer för att locka hyresgäster till problemområden löser inte problemen där. En aktiv decentraliseringspolitik handlar om både jobb och livsinnehåll. Det slutna samhället blir alltför lätt intolerant och stelt. Människor, kanske särskilt ungdomarna, har behov av att vara där det händer något, de dras till lockelsen att pröva något nytt. Tillgång till utbildning och ett levande kulturliv med spänning och upplevelser drar till sig människor, stimulerar idéer, fantasi och engagemang. Vi har kunnat se en positiv utveckling på orter där man har kunnat ta tag i problemen och gemensamt finna lösningar. De regionala kulturinstitutionerna är här basresurser i sina regioner. Utbildningsmöjligheter, föreningsoch kulturliv är minst lika viktigt som Prot. 1985/86:128 barnomsorg, åldringsvård och bostadsplanering för att ett samhälle av i dag 25 april 1986 skall ha livskraft. Det är därför glädjande att regeringen fullföljer utbyggnaden av de regionala kulturinstitutionerna. Utanför dagens ämne ligger stödet till föreningsliv och studieförbund. I ett vitt förgrenat kulturliv utgör dock föreningsengagemang, kulturverksamhet och studier en grund förutan vilken kulturinstitutionerna skulle ha svårt att förankra sin verksamhet. Det är därför viktigt att inte anslagen till det fria föreningslivet och kulturlivet utanför institutionerna urholkas genom otillräcklig kostnadskompensation. Beroendet av anslag från såväl stat som kommuner och landsting kan resultera i trefaldiga besparingskrav med verksamhetsförlamning som följd. Ur kulturpolitisk synpunkt krävs här mycket stor uppmärksamhet. Det nära samspelet mellan stat, kommuner och landsting inom kulturområdet gör naturligtvis också stödet till kulturlivet ytterst beroende av statens resursramar för kommunerna. Det är viktigt att påpeka att alla de borgerliga partierna föreslår väsentligt hårdare åtstramningar för kommunerna än socialdemokraterna. Det finns också, som har framgått av debatten, mycket stora skillnader mellan partierna inom kulturområdet. Det mest framträdande draget är moderaternas hårda nedskärningar, som omsatta i verkligheten skulle amputera delar av kulturpolitiken. Sammantaget skulle ett bifall till moderaternas förslag innebära en minskning av kulturbudgeten med drygt 108 milj.kr. Liksom tidigare år är det insatser för att bedriva en aktivt uppsökande kulturpolitik som moderaterna vill strypa.

Liksom tidigare år finns också nu en moderat motion om de kulturpolitiska målen. Utskottets majoritet framhåller att det råder enighet om målen för kulturpolitiken, och det finns ingen anledning att ompröva dem. Den moderata reservationen får nog ses som uttryck för ett behov av att lyfta fram en del slagord, som man vill koppla samman med partiet. Jag tycker att dessa slagord blir tomma när de förs fram tillsammans med besparingsförslagen.

Vi framhåller betydelsen av svenskämnets förstärkta ställning. Det är viktigt att man inte underskattar det här. Språket är dock grunden för all kommunikation. Den utgivning av en särskild klassikerserie för skolan som är på gång ser ut att | bli lyckad. Insatser inom filmoch mediaområdet är också exempel på | värdefulla insatser. Moderaterna framhåller i en motion och i en reservation utbildningens betydelse för kulturen. På den punkten är vi alla eniga. Men när det kommer 21 till satsningar har moderaterna ändå inte ansett att några pengar bör gå till utgivningen av den klassikerserie som skolan nu presenteras. Det visar också på skillnaden mellan ord och handling. Centerpartiet upprepar kravet på en parlamentarisk beredning för att vidareutveckla kulturpolitiken. Behovet av kartläggningar och utvärderingar, som man tidigare har understrukit, har nu tonats ned. Egentligen vill man i dag närmast ha en kulturpolitisk diskussion, utmynnande i förslag till vidareutveckling av kulturpolitiken på 1990-talet. Utskottet hänvisar här till den debatt som förs i landsting och kommuner med anledning av kulturrådets utredning Kommunerna, staten och kulturpolitiken . Det är ett intensivt intresse, regionalt och lokalt, att försöka hitta nya former och få till stånd ökad samverkan. Inte minst utifrån förslaget om förändrad organisation för Rikskonserter och regionmusiken får förslagen om ett sådant utvecklingsarbete ett konkret innehåll. Förhoppningsvis kommer också utvecklingen regionalt att vitalisera och bredda verksamheten. Som Ingrid Sundberg framhöll vill moderaterna inte ha något kulturråd. Det är sedan länge välkänt för kammaren. Centerpartiet vill däremot närmast förstärka kulturrådets roll. Medan moderaterna vill fördela kulturstöd genom många organ betonar centerpartiet att kulturrådet har ett övergripande ansvar och att uppgifterna inte bör splittras på flera centrala organ. Jag ger nu bara några exempel på motsättningarna mellan de borgerliga partierna. Utskottet anser att det behövs en central myndighet på kulturområdet lika väl som på andra områden. En översyn pågår av kulturrådets framtida uppgifter. Enligt direktiven till utredningen kommer rådets roll och ansvarsområde snarast genom ett närmare klarläggande att förstärkas. Centerpartiet har också tagit upp frågan om bidragskonstruktionen när det gäller de regionala kulturinstitutionerna. I reservationen från centerpartiet anförs bl.a.: ”En möjlighet är att låta bidragssystemet få en konstruktion som är likartad med den som gäller i fråga om den kommunala skatteutjämningen.” Det är ytterst tveksamt att över huvud taget diskutera en sådan omläggning. Landstingen och kommunerna har byggt ut de regionala institutionerna utifrån ett system som bygger på ett fördelat ansvar för kulturinstitutionerna. Både Landstingsförbundet och Kommunförbundet har varit mycket bestämda i försvaret av nuvarande modell för bidragen till kulturinstitutionerna. Vi yrkar därför avslag på centerns förslag. Därefter övergår jag till att säga några ord med anledning av debatten om sponsring. Sponsringen av kulturlivet har debatterats många gånger tidigare i kammaren. Vi socialdemokrater har varit tveksamma till sponsringen. Och på vänsterhåll är vi i år, som Alexander Chrisopoulos framhöll, än mer kritiska till sponsring. Vi menar att erfarenheterna är blandade. Näringslivets intresse är ofta stort i initialskedet då man tar kontakter och utlovar stöd. Det gäller i det skede då kontakterna ger rubriker. Men därefter krävs hårda förhandlingar, och summorna krymper ofta avsevärt innan förhandlingarna är slutförda. Jan-Erik Wikström tog som exempel det kommande nya uppslagsverket som man har diskuterat med olika intressenter, såsom relaterats i pressen. Jag tycker att detta bevisar hur det fungerar i verkligheten. Erfarenheterna ger vid handen att företagen nästan undantagslöst ser Prot. 1985/86:128 sponsring som ren PR — en marknadsföring för att ge ett positivt intryck. För 25 april 1986 sponsorerna är det ofta likgiltigt om de stöder det ena eller det andra. Det viktiga är att det rör sig om evenemang som drar publik och som får genomslag i massmedia. Det gamla mecenatskapet, som utgick från ett personligt kulturintresse, skall inte blandas ihop med sponsring, som är ytterst kommersiell. Ingrid Sundberg frågade på vilket sätt vi kan se denna skillnad. Jag tycker att det är ganska lätt, eftersom mecenatskapet utgår från ett personligt kulturintresse och resulterar i personliga gåvor, medan sponsringsstödet är ett företagsstöd och ett företagsinitiativ, alltså något helt annat än personliga gåvor. För kulturinstitutionerna och kulturarbetarna blir sponsorstöd godtyckligt och ryckigt, och stödet har faktiskt inte blivit så omfattande som man genom alla de stora orden och proklamationerna försökte få oss att tro. Stödet har ofta varit lika mättande för kulturlivet som en ärta i ärtsoppan, dvs. ytterst marginellt i förhållande till kostnaderna för verksamheten. Det är mot bakgrund av dessa synpunkter på sponsring intressant att två motioner i år har väckts om kulturfonder, den ena av vpk och den andra av moderaterna. Moderaternas huvudinriktning är, vilket är värt att lägga märke till, att statliga åtgärder skall vidtas för att inrätta kulturfonder. Moderaterna förordar i motionen att bidrag till kulturlivet inte skall vara avdragsgilla vid inkomstbeskattningen — och det noterar jag med tillfredsställelse — men moderaterna anför dessutom i sin motion som en möjlighet att medel som testamenteras till kulturfonder befrias från arvsskatt. Till detta tar utskottet givetvis inte alls ställning. Vpk framhåller riskerna med sponsringen, bl.a. att den kan ses som ett hot mot den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. Jag instämmer, som har framgått, till stora delar i den synen. En särskild kulturfond däremot skulle kunna erbjuda en möjlighet för företagen att ge bidrag men ändå tillåta en prioritering mellan olika resursbehov på kulturområdet. Det är ungefär så vi har resonerat. Jan-Erik Wikström skämtade och sade att vi socialdemokrater välsignar den oheliga alliansen. Det är nog en ganska riktig tolkning av situationen. Vi tycker att det kan vara intressant att från helt motsatta utgångspunkter pröva systemet med kulturfonder. Vi förrättar gärna vigseln, även om vi kanske kan befara en skilsmässa vad det lider. Med till visshet gränsande sannolikhet har moderaterna och vpk helt olika bakgrund till och helt motstridiga syften med förslagen om kulturfonder. Vi socialdemokrater vill inte avfärda detta att man överväger fördelar och nackdelar med någon form av möjlighet för företagen att stödja kulturlivet utan styrning eller ensidig prioritering. Det är långt ifrån säkert att det finns ett intresse för förslaget från näringslivet, men då får vi ändå motiven bättre klarlagda. Vi har också framhållit kulturinstitutionernas och kulturarbetarnas avgörande inflytande i fonden som det viktiga. Det är riktigt, som Jan-Erik Wikström sade, att det i dag finns mängder av fonder för kulturändamål. Det är dock ett bekymmer att dessa fonder är så litet kända. Det finns ett uppslagsverk på biblioteken i vilket man kan söka sig fram, men det är mycket få människor som vet det. Många av ändamålen 23 med fonderna är också ytterst otidsenliga. Nuvarande system med fonder fungerar därför inte bra. Utskottet anser således att det är motiverat att man överväger möjligheten att skapa en eller flera kulturfonder, men utan att ta ställning för någon av de lösningar som föreslås i motionerna. Kanske skulle en eller flera kulturfonder underlätta för företagen och andra med vilja till kulturstöd att ta fasta på Matteus ord: Var noga med att inte utföra era fromma gärningar inför människorna, för att de skall lägga märke till er. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer, utom reservationerna 35, 37, 39, 70 och 71, som är socialdemokratiska.

Fru talman! Gunnel Liljegren kommer senare att ge bakgrunden till våra förslag till nedskärningar av anslagen till Skådebanan, arbetsplatskultur osv. Jag vill själv bara ta ett enda exempel. Det är En bok för alla. De undersökningar som har gjorts har visat att En bok för alla, starkt statligt stödd, huvudsakligen köps av välutbildade och ungdomar. Det kan i och för sig vara motiverat att ge välutbildade och ungdomar statligt stöd för kulturkonsumtion, men vi kan från moderat sida icke tycka att detta är det mest angelägna när kulturmedlen är begränsade. Jag vill också beröra det som vice ordföranden sade om våra slagord frihet, kvalitet och mångsidighet. Ja, visst är de slagord! Men de är samtidigt ledord. Om vi t.ex. inte hade kravet på mångsidighet, skulle jag mycket väl, eftersom kultursmaken ofta är subjektiv, kunna tänka mig att människor sade: Dessa yttringar hör inte hemma i kulturlivet, dem vill jag inte stödja, osv. — Kravet på mångsidighet ger utrymme för en mångfald i stödet och en öppenhet mot inte minst det smala kulturutbudet. Ing-Marie Hansson talade om motsättningar, och naturligtvis finns det motsättningar mellan de politiska partierna när det gäller våra kulturuppfattningar. Men spänningar — glöm inte det! — föder utveckling.

Det är alldeles riktigt att det här finns en motsättning. Jag är helt övertygad om att det varken kommer att bli äktenskap — även om Jan-Erik Wikström har vigselrätt —- eller skilsmässa; i det fallet lär man få gå till annan instans. Men kanske kan vi alla, inkl. folkpartiet, hitta en form för att bygga upp ett system som kanaliserar mer pengar till kulturen, och det är väl detta som är det viktiga. Jag skulle till sist vilja att Ing-Marie Hansson gav exempel på några av de erfarenheter utskottsmajoriteten hänvisar till när den skriver: ”Erfarenheterna från senare år i fråga om sponsring i vårt land ger enligt utskottets

Fru talman! Jag vill först lyckönska Ing-Marie Hansson, som har gjort SORhet mam iakttagelsen att det är tre partier på den borgerliga sidan. Det är alldeles riktigt. Vi är överens i väldigt många frågor och mindre överens i andra. Det är en gammal erfarenhet att det på kulturpolitikens område är en skillnad mellan moderata samlingspartiet å ena sidan och folkpartiet och centern å den andra framför allt när det gäller synen på hur mycket stat och kommun skall satsa. Det är ganska bra att det är på det sättet. Tänk vad trist det skulle vara, Ing-Marie Hansson, om blockpolitiken innebar att man i alla frågor skulle tvinga samman partierna efter det här mönstret! Jag tycker att Ing-Marie Hansson borde vara förtjust över att det faktiskt finns skillnader mellan partierna. Lyckligtvis finns det skillnader också mellan socialdemokraterna och kommunisterna. Så till talet om den oheliga alliansen. Jag riktigt ser hur förtjust Ing-Marie Hansson är över att iaktta hur moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna samsas när det gäller kulturfonder, men jag tycker att man innan man börjar diskutera vigsel — jag har ingen vigselrätt, Ingrid Sundberg — bör beakta att prästen ändå har ett ansvar att fråga kontrahenterna om de menar allvar. Det är en skicklig manöver att i utskottet sy samman en uppgörelse. Där tycks man ha konstaterat: Haha! Vi har blivit överens om en utredning, och den kommer ju inte att leda till någonting. Men bakom ligger önskemål från partier som har totalt olika synsätt. När de kryper in under samma skinnfäll, då måste man ställa frågan: Vad är det som är fel? Nu löser majoriteten den här frågan i år genom att föreslå en utredning. Men vad skall ske sedan? Vi har väl viktigare ändamål att satsa statens pengar på än sådana här utredningar. Sedan har vi diskussionen om sponsring. Det är ingenting att skämmas för att företagen ser sponsringen som en möjlighet att skaffa sig en viss PR. Det är ju bakgrunden till att de satsar så mycket på ishockey och annat. Något som jag aldrig har förstått är socialdemokraternas dubbelmoral i detta sammanhang. De sitter här i riksdagshuset och lapar i sig ishockeymatcherna och alla de texter som finns på reklamskyltarna. I de organisationer som svarar för detta är det genomgående socialdemokrater som är ordförande, och de är jätteskickliga på att samla in sponsorpengar från företagen. Då är det vällovligt och bra. Så kommer man till kulturens område, och då är det plötsligt illegitimt, nästan kriminellt, att syssla med sådant här. Jag har gjort en intressant iakttagelse, Ing-Marie Hansson. När man sitter och ser en ishockeymatch så tittar man på pucken — det som står på rinken är ganska ointressant. Och när man sitter i Göteborgs konserthus lyssnar man till musiken och tänker på den — Volvo är möjligen det fordon i vilket man tar sig till konserthuset. Jag är inte säker på att företagen får så enormt stor PR genom detta. Var inte så rädda — ge kulturen samma möjligheter som idrotten har!
Fru talman!

Kulturverksamheten har här en synnerligen viktig uppgift att fylla. Jag har sagt vid tidigare tillfällen att kulturen är som ett kitt som håller människorna samman då bekymmer hotar. I ekonomiskt besvärliga tider eller när ensamheten blir kännbar i ett nytt bostadsområde kan det vara värdefullt med kulturaktiviteter för gemenskap och utveckling. Det är därför vi har prioriterat en av de kommande satsningarna på just kulturverksamhet i boendemiljö. Vi tycker att det är oerhört angeläget att få en ordentlig satsning på det området, där vi över alla gränser kan finna gemenskap och då också kan hjälpa varandra. Att vi nu förordar en beredning för att fullfölja och vidareutveckla det som var grunden för 1974 års kulturpolitiska beslut beror på att det har hänt mycket. Det finns många analyser gjorda, men sammanställningen, avvägningen mellan olika sektorer, är icke gjord, trots att den är mycket viktig. Om vi skulle kunna få en bred politisk enighet också om utvecklingen under 1990-talet — enighet nåddes ju 1974 — skulle det vara en mycket stor tillgång för kulturutvecklingen som sådan. Den sker på tre nivåer, och ett enigt centralt beslut har stor betydelse för hur regioner och kommuner verkar i fortsättningen och när det gäller kompletteringar. Till sist vill jag bara kommentera vårt förslag om att man borde pröva om det inte är bättre att gå ut med det statliga stödet över schablonbidrag, som då skulle väga in skatteunderlaget i regionen. Det är nämligen på det sättet nu att de rika regionerna har råd att satsa mycket och därför får en stor del av de statliga kulturbidragen, medan de ekonomiskt svaga regionerna har blivit och blir delaktiga av ett mindre statligt stöd. Där vill vi pröva en förändring och se om den ändå inte skulle ge större rättvisa.

Fru talman! Replikskiftet om äktenskap och ohelig allians kräver en viss kommentar från min sida. Det finns ett ordspråk i Grekland som säger att fikon är fikon och balja är balja. Skillnaderna kommer att bli uppenbara för alla, om de inte redan är det. Vad gäller tillfälliga allianser skulle jag vilja citera Lenin, en känd revolutionär som bekant. Han sade: För att främja arbetarklassens intressen skulle jag kunna ingå äktenskap med djävulen själv. Jag skulle kunna tänka mig att t.o.m. Jan-Erik Wikström skulle kunna ingå i en sådan här allians. Han är välkommen. Till Ing-Marie Hansson vill jag säga: Avsikten med denna replik är inte att gå i polemik utan snarare att få ett klargörande för att undvika eventuella missförstånd. Ni säger att en av åtgärderna som syftar till att skydda vår kultur mot den allmänna kommersiella kulturen är att förstärka det svenska språkets ställning på högstadiet. Det är riktigt. Det svenska språket är viktigt för att folk skall kunna ta del av vår gemensamma kultur, men frågan är: Det Prot. 1985/86:128 svenska språkets ställning i förhållande till vad? Om man förstärker det 25 april 1986 svenska språkets ställning i skolan sker det på bekostnad av invandrarnas modersmål. Ni säger alltså att det svenska språket är ett viktigt instrument för att vi skall kunna ta del av vår gemensamma kultur. Visst är det så! Men samtidigt är modersmålet en förutsättning och ett nödvändigt instrument för att invandrarna skall kunna ta del av sitt kulturarv. Skall man tolka ert förslag som att det finns en motsättning mellan invandrarnas kulturella arv och vår gemensamma kultur? Jag skulle vara tacksam för ett klargörande i dessa frågor, så att vi slipper missförstånd.
Fru talman! Jag vill börja med att vända mig till Ingrid Sundberg, som bemöter kravet på anslag till En bok för alla. Bl. a. nämnde hon själv att den når väldigt många ungdomar. Jag tycker att det är viktigt. Jag vill bara erinra om Ingrid Sundbergs eget inledningsanförande, där hon sade att det är oerhört viktigt med läsande för ungdomarna ”i en värld där böckerna upplever stigande konkurrens av andra media”. Nu konstaterar jag att moderaterna inte vill stödja klassikerutgivningen vad gäller skolan. Moderaterna vill inte heller satsa pengar på En bok för alla. Moderaterna säger själva: Dessa böcker når främst ungdomar, men vi vill inte satsa på dem. Sedan erkänner Ingrid Sundberg att många av moderaternas vackra ord är slagord, ledord. Hon utvecklade något betydelsen av mångsidigheten — och därom är vi alla eniga. Mångsidighet inom kulturen kan alla partier ställa upp på och ansluta sig till. Däremot säger Ingrid Sundberg i slutet av sitt anförande: Vi måste också kämpa för mer pengar till kulturen. Det tycker jag är bra, men jag konstaterar att moderaternas förslag innebär en nedskärning med 108 milj.kr. — från ord till handling. Sedan några ord till Jan-Erik Wikström, som är förtjust över att olika politiska partier har olika mening. Det är jag också. Jag tycker att det är viktigt med en levande debatt och en öppen diskussion. Men jag tycker att hans resonemang när det gäller sponsring är litet inkonsekvent. Som vi faktiskt har sagt i denna kammare tidigare kan man inte sätta likhetstecken mellan sponsring av idrott och sponsring av kultur. Skillnaden är att när man spelar ishockey eller fotboll har man givna regler. Man kan inte påverka innehållet i matchen. Men när det gäller kultur finns det en nära koppling mellan möjligheten till påverkan å ena sidan och konstnärlig frihet och yttrandefrihet å andra sidan. Därför är skillnaden stor. Jag vill bara bemöta det Jan-Erik Wikström där anfört. Karl Boo och jag har mycket lika synsätt när det gäller den tekniska utvecklingen. Vi är ense om att det krävs medvetna politiska insatser för att styra utvecklingen i en önskad riktning. Jag hoppas att vi kan enas om hur det skall gå till. Jag vill säga till Alexander Chrisopoulos: Det finns ingen motsättning mellan det förhållandet att det svenska språket har en stark ställning och att vi naturligtvis värnar om och håller fast vid det mål vi har när det gäller 27 invandrarundervisningen i skolan — även om alla de frågor som Alexander Chrisopoulos här tar upp hänför sig till utbildningsutskottets område och berör läroplaner osv. Men jag tror inte att det finns några oklarheter vad gäller synen på dessa frågor.
Fru talman! Jag konstaterar att Ing-Marie Hansson inte har svarat på min fråga vad som ligger bakom utskottets skrivning att erfarenheterna av sponsring ger särskild anledning till vaksamhet på området. Jag vill komplettera den frågan med en annan fråga: Hur upplever socialdemokratiska ledamöter i kulturutskottet sina kontakter med partikamrater som sitter som kulturnämndsledamöter ute i landet? Man kommer ofta i kontakt med kulturnämndsledamöter från andra partier, och jag har träffat åtskilliga socialdemokrater. De berättar hur man idogt söker pengar från företagen för att kören skall kunna komma ut och resa, hur man tigger priser till konstlotterier osv. Det har alltså runt om i våra kommuner blivit allmänt accepterat att man tigger pengar till kultur från företag och enskilda. Man vill med andra ord ha sponsring. Min fråga är alltså dels hur ni upplever dessa kontakter, dels vad som ligger bakom uttalandet att erfarenheterna ger anledning till ökad vaksamhet. Det stämmer inte överens med den utveckling som sker ute i landet. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag till slut säga att moderaterna inte har yrkat avslag på förslaget om bidrag till En bok för alla till ungdomar. De ungdomar som läser vuxenböckerna är välutbildade. Det är civilingenjörer och andra akademiker som prenumererar på En bok för alla. Och det är bra litteratur, men jag tycker inte att det är bra att de böckerna är statligt subventionerade. Kulturpengarna skall vi använda på andra områden där vi kan nå verkligt eftersatta grupper. Mera pengar till kulturen, säger man. Ja visst, kanalisera mera pengar till kulturen! Inte ens Ing-Marie Hansson torde kunna förneka att ganska mycket pengar flyter omkring i vårt samhälle. Däremot vill vi inte bara säga ”mera statliga pengar till kulturen”. Jag vore tacksam för svar på mina frågor.
Fru talman! Det är inte så stor skillnad mellan idrott och kultur. Folksam stöder AIK. Självklart spelar laget bättre om det får större resurser så att det på träningsläger och på annat sätt kan förbereda sig för matcherna. När Volvo ger anslag så att Göteborgssymfonikerna får ett utökat antal musiker innebär det att de har bättre möjligheter att göra bra konserter. Men jag har inte hört något exempel på att Volvo har begärt någon ändring i repertoaren. Det har också undgått mig om Pehr G. Gyllenhammar har önskat ersätta Neeme Järvi som dirigent för Göteborgssymfonikerna. Men det finns en väsentlig skillnad: Socialdemokrater begär sponsringspengar till idrott med gott samvete, men socialdemokrater accepterar sponsring av kultur med dåligt samvete. Jag skulle gärna vilja bidra till att ge Ing-Marie Hansson litet mindre dåligt samvete. Det är inte sämre att stödja kultur än att stödja idrott!
Fru talman! Det är intressant att Ing-Marie Hansson och jag har samma = 25 april 1986 uppfattning om problemen med den starka koncentrationen till Helsingforssområdet. I det läget vill jag fråga: Varför vill inte regeringen och socialdemokraterna driva på utvecklingen i riktning mot ett främjande av kulturen i boendemiljön? Den debatten har förts i många år. Det är angeläget att satsa på denna form av samhällsstöd till en viktig kulturaktivitet. Från centerns sida är vi beredda att stödja och uppmuntra till kulturaktiviteter för människorna i deras vardag. Det tycker vi är ett viktigt komplement. Tillfälliga pengar till kulturverksamhet m.m. genom sponsring och liknande kan vara viktiga, men för planeringen är det självklart angeläget att det finns garantier, och det är endast samhället som kan ge de garantierna. Vi har gett uttryck för vårt intresse att diskutera ökade samhällsinsatser genom att aktualisera frågan. Kan vi diskutera ett enprocentsmål fram till år 2000, får vi ytterligare förstärkning från nuvarande 0,6—0,7 26, som den totala insatsen är. Det kan vara angeläget att säga att det finns väldigt många som vill vara med i ett frivilligt arbete. Jag tror att de känner en betydande uppmuntran om de får stöd för sådana insatser. Kombinationen av ekonomiska insatser från samhällets sida och individuella aktiviteter är självklart väldigt viktig.
Fru talman! I mitt huvudanförande har jag utförligt försökt beskriva varför vi anser att det är viktigt att man stöder och uppmuntrar en progressiv folklig kultur i Sverige, som alternativ till den allmänna kommersiella kulturen. Men det får inte missförstås så att vi skulle vara motståndare till alla andra kulturella yttringar till förmån för det arbetande folkets kultur, utan det skall ses som en prioritering från statsmakternas sida av vissa kulturinsatser. Vi anser att sådana prioriteringar är angelägna om man skall ha en målinriktning med. kulturpolitiken. En sådan satsning var vårt förslag om stöd till Arbetarrörelsens arkiv genom ett med 500 000 kr. ökat anslag. Det är i och för sig en mycket blygsam summa med tanke på statsbudgetens storlek. Det är faktiskt förvånande att regeringen hårdnackat vägrar att stödja en sådan kulturell inriktning som för arberarrörelsens kulturpolitiska målsättning måste betraktas som helt nödvändig.
Fru talman! Ingrid Sundberg frågade efter erfarenheterna från sponsringsverksamhet. Jag nämnde tidigare erfarenheterna av kontakterna rörande uppslagsverket. Jag skall inte gå in på dem närmare. Ingrid Sundberg kan informera sig bättre själv. Jag kan ge ett annat konkret exempel: La cage aux folles — välbekant uppsättning i Malmö. Där var det en klädfirma — jag skall av reklamhänsyn inte nämna namnet — som sponsrade dräkterna. Denna firma ville att skådespelarna skulle ställa upp i reklamsammanhang i firmans kläder, vilket djupt förnedrade skådespelarna, som inte anser att de är mannekänger utan 29 konstnärligt yrkesverksamma. Jag har inte mött En bok för alla bland exempelvis civilingenjörer. Jag har sett dessa böcker på bokbord ute på fackföreningsmöten i Folkets hus, jag har sett dem på bokbord på olika kulturkaféer som vi har i mitt län och jag har sett dem föras fram med aktiva bokstimulerande insatser i alla möjliga sammanhang, Ingrid Sundberg. Vi måste umgås i olika kretsar. Det kan jag konstatera. Till Jan-Erik Wikström skulle jag vilja säga att vi anser att man skall ha en mycket skärpt vaksamhet när det gäller sponsringen. Men vi har inte totalt avvisat den. När det gäller Volvo vill jag bara erinra om den långdragna diskussion som föregick Volvos satsning på symfonikerna, där man från Volvo krävde en utfästelse av kommunen att den skulle åta sig en fortsatt satsning på dessa tjänster. Det tycker jag kan vara nog att fundera över i detta sammanhang. Jag tycker att det är angeläget — och det vet Karl Boo — med kulturverksamhet i bostadsområdena. Vi kan konstatera att när vi övertog regeringsmakten 1982 var en av de första åtgärderna vi fick vidta att kraftigt höja bidragen till studieförbunden, som hade urholkats mycket. Genom kulturverksamhetsbidraget till studieförbunden och i cirkelverksamhet kan man bedriva mycket av aktiv verksamhet i bostadsområdena. Vi håller på med en utvärdering av anslagen i kulturrådet för att se hur resurserna fördelas, och jag tror att det är viktigt. Kulturrådets anslag för att direkt kunna gå in och stödja olika projekt har också höjts, och den vägen ger vi ganska mycket pengar till sådana projekt i bostadsområden som Karl Boo talar om. Slutligen till Alexander Chrisopoulos: Sylvia Pettersson kommer att tala om Arbetarrörelsens arkiv och om en rad andra arkiv. Vi hänvisar till den arkivoch museiutredning som nu pågår och vill först invänta dess resultat.

Fru talman! I måndags kunde man i en artikel i Upsala Nya Tidning läsa: ”Ombud skall locka LO-folk till kulturen”. Genom att utbilda kulturombud på arbetsplatserna kan man få LO-medlemmar att gå på teater, läsa böcker och titta på konst i högre grad än tidigare, får man veta, och en fackligt aktiv byggnadsarbetare har anställts för att utbilda kulturombud på arbetsplatserna i Uppsala. Att sprida kännedom om kultur är vällovligt, men är det en facklig uppgift? Totalt rör det sig om mångmiljonbelopp för samhällets del. Statens kulturråd lade i januari 1984 fram ett förslag till handlingsprogram för kultur på arbetsplatserna: Verktyg för förändring. Staten skall när verksamheten är fullt utbyggd efter en tioårsperiod satsa 65 milj.kr. De fackliga organisationerna bör få huvudansvar för att utveckla kulturverksamheten. En ny lag skall reglera de lokala kulturombudens tillträde till arbetsplatserna. Detta är några av förslagen, och i sinom tid kommer många fler orter än Uppsala att få del av håvorna. Samtidigt finns det redan på de flesta större arbetsplatser frivilliga ideella sammanslutningar som har till uppgift att sprida kultur och främja aktivt kulturintresse — körer, musikensembler, läsecirklar och inte minst konstföreningar. Men i stället för att utnyttja det levande kulturintresse som finns går man en organisatorisk omväg. Orsaken är uppenbar. Det är inte kulturen som skall främjas. Den är endast ett instrument för en facklig strävan till Prot. 1985/86:128 inflytande över medlemmarna. Vi menar från moderat sida att den saken får 25 april 1986 facket sköta i andra former och med egna pengar. Jag har med detta motiverat vårt avslagsyrkande vad gäller medel till kulturverksamhet på arbetsplatserna, till arbetsplatsbibliotek och till Arbetets museum. I det senare fallet särbehandlas ett museum som borde få konkurrera om grundbeloppen med andra museer runt om i vårt land. Att snabbt bygga upp ett anslag på 5 milj.kr. per år enbart därför att några tunga och rika organisationer står bakom verksamheten är väl beställsamt från riksdagens sida. Av liknande karaktär är stödet till Skådebanan. Om intresserade ombud ute på arbetsplatserna vill förmedla teateroch konstbiljetter är detta en förnämlig insats, men samhället skall inte behöva stödja den med miljonbelopp. Vi ser också hur man på plats efter plats, vid institution efter institution anlitar ideella ”kulturombud” till bråkdelen av den kostnad som Skådebanan drar — och med bättre effekt. Från moderat håll vill vi stödja institutionernas egen marknadsföring med ett mindre anslag men yrkar avslag på medlen till Skådebanan. Så fungerar socialdemokratisk kulturpolitik: När utställningsverksamhet på arbetsplatserna skall utvecklas, då ger man inte pengar till konstföreningarna utan till facket, som bygger upp en förmedlingsbyråkrati. När människor skall lockas till teatern ger man inte pengar till teater utan till Skådebanan, som också bygger upp en förmedlingsbyråkrati. När folk runt om i landet skall få se vad som spelas på de svenska scenerna, då ger man pengar till Statens kulturråd för att fösa parterna samman. I det sista fallet behövs det inte några extra anslag, eftersom avtalet mellan staten och TV-bolaget också innefattar ett uppdrag att utföra televiseringar. Vi skall senare i vår ta ställning till Sveriges Radios fortsatta verksamhet, men i detta fall förutses ingen ändring. Varför tassar Bengt Göransson omkring i filttofflor i stället för att stampa med foten, då år efter år förflyter utan att det händer särskilt mycket? Televiseringar ger ju verkligen unika möjligheter att nå ut till folk med kulturupplevelser. Är det återigen så att de fackliga intressena väger tyngre än de kulturella? Inte ens en nationalscen som arbetar med statliga anslag kan räkna med samma ekonomiska resultat varje år. Dramatens strävan att bygga upp en resultatutjämningsfond är vällovlig, och vi anser från moderat sida att fonden bör kunna få ett engångsanslag av statliga medel, men en så snabb uppbyggnad som med 5 miljoner detta år är knappast erforderlig. Om teaterns egna avsättningar förstärks med 2,5 miljoner innebär det en god början. Jag yrkar bifall till vår reservation 40. Jag yrkar också bifall till reservation 42. Rikskonserters fonogrambolag Caprice svarar visserligen för en produktin av utmärkt kvalitet, men så gör också andra företag som inte har fördelen av ett reguljärt statligt stöd. Vi kommer senare i vår att behandla Rikskonserters organisation; då kommer vi ånyo från moderat håll att utveckla vår syn på den frågan. En levande kultur förutsätter levande kulturskapare, men vi vet att denna yrkeskategori genomsnittligt tillhör låginkomsttagarna. Arbetstillfällen och efterfrågan på konstnärliga alster, som innebär att konstutövaren får skälig 31 betalning för sitt arbete, är den bästa lösningen — andra talare har redan berört detta. Därutöver har det under årens lopp skapats vissa kollektiva stödformer, där kulturrådet och konstnärernas egna organisationer ombesörjer fördelningen till grupper och individer. Ingenting kan i detta sammanhang garantera någon objektiv rättvisa. Man kan dock konstatera att fria grupper under tidigare år fått kraftiga anslagshöjningar. Dessa grupper får också direkta anslag från kommuner och andra intressenter, som köper deras föreställningar. Vi moderater har därför avvisat förslaget om en uppräkning av bidragen till fria grupper. Å andra sidan har vi kunnat konstatera att anslaget för inkomstgarantier för förtjänta konstnärer alltmer förlorat i betydelse. Av 125 garantirum utnyttjades förra året 31 inte alls, och av dessa har 23 aldrig unyttjats. Anslaget är också beräknat med hänsyn till det. Vi moderater anser i likhet med folkpartiet att systemet borde justeras, så att fler konstnärer som uppfyller fordringarna — konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv — kan komma i fråga. För vår del har vi föreslagit en successiv upptrappning med sex garantirum per år under tre år. I årets budget skulle det innebära en höjning med 400 000 kr. Herr talman! Jag har hittills uppehållit mig vid principiella frågor, men vi behandlar i detta betänkande också motioner i smärre ärenden med mycket konkreta yrkanden, och jag skall snabbt beröra några sådana. I olika tidningar har vi under våren kunnat läsa vemodiga nekrologer över Cramérbaletten, och det uppges att Riksteatern till nästa budgetår inte fått de anslag man begärt för att kunna bereda baletten arbetstillfällen. Faktum är att Riksteatern fått samma kostnadskompensation som andra institutioner och mycket väl kan bibehålla en balettensemble för små produktioner av det slag Cramérbaletten hittills svarat för. En majoritet i utskottet har därför velat gå de många motionärerna till mötes och anser att 5 milj.kr. av Riksteaterns anslag bör avse sådana produktioner. Jag yrkar avslag på den socialdemokratiska reservationen nr 35. En fyrpartimotion behandlar arbetsmöjligheterna för Drottningholmsteaterns orkester, där ett tillskott av en halv miljon innebär en grundtrygghet för de musiker som vill specialisera sig på tidstrogna instrument. Det är ett anslag som skulle ge utrymme för bl.a. fler gästspel utomlands. Man måste fråga sig — och jag frågar Alexander Chrisopoulos — varför inte också Alexander Chrisopoulos försvarar sin motion med det goda syftet. Jag yrkar bifall till reservation 50. Det finns i Sverige mer än 1 600 konstföreningar på arbetsplatserna, vilka sammanlagt arrangerar ca 5 000 utställningar och 4 000 andra kulturprogram per år. Vi moderater menar att dessa insatser bör beaktas i budgeten, så att Sveriges konstföreningars riksförbund beviljas den föreslagna uppräkningen av anslaget för spridande av konst. Jag yrkar bifall till vår reservation 60. Ännu en fyrpartimotion tar upp de svårigheter som Marionetteatern brottas med. Genom sin unika verksamhet har teatern fått världsrykte och bidragit till ett fruktbart internationellt kulturutbyte. Det är — såsom framhålls i motionen — utomordentligt viktigt att Marionetteaterns lokalfråga får sin lösning, att förhandlingarna mellan de olika intressenterna verkligen ger resultat. Socialdemokraterna i utskottet har på den punkten ingen annan uppfattning. Desto märkligare är det att man anför reservation mot den Prot. 1985/86:128 uppräkning av stödet med 49 000 kr. som behövs för att klara museiverksam — 25 april 1986 heten. Förra året var jag ensam om att kräva dessa nålpengar. I år finns det majoritet för förslaget. Det gläder mig. Det kan tyckas som om utskottet lagt ned möda på detaljfrågor, anslag och summor som i de stora sammanhangen kan förefalla betydelselösa. Några av de frågor jag tagit upp gäller minoritetsintressen, udda och unika kulturyttringar, där hängivna ideella insatser kommer till sin rätt och får effekt genom ett statligt stöd eller tillskott. Det är att beklaga att den socialdemokratiska sidan inte ser dessa nyanser och intar en öppnare attityd i stället för att låsa sig i prestigetänkande. Herr talman! Jag har helt översiktligt velat redovisa skälen till våra ställningstaganden i budgetfrågorna i detta betänkande. Några delar blir ytterligare belysta av andra talare, men jag begagnar nu tillfället att yrka bifall till de reservationer som vi moderater har undertecknat.

Herr talman! Jag vet inte om det är lönt att försöka förklara för Gunnel Liljegren vad det handlar om när det gäller kultur i arbetslivet och kultur på arbetsplatserna. Hon säger att socialdemokraterna inte vill ge pengar till konstföreningar eller teatrar, utan till facket. Jag skulle ha velat få uppleva att Gunnel Liljegren hade suttit tillsammans med mig och 70 arbetsplatsombud från industrierna i Gävle när det blev en så intensiv diskussion med anledning av föreställningen Den goda människan från Sezuan att ingen, trots att skiften började tidigt morgonen därpå, lyfte från stolen och lämnade rummet före kvart i tolv på natten. Jag skulle vilja visa Gunnel Liljegren de arbetsplatser där man lägger kortlekarna åt sidan och i stället tar fram sin lånebok från arbetsplatsbiblioteket. Jag skulle vilja att Gunnel Liljegren fick möta t.ex. de människor ute på Beckers färgindustrier här i Helsingfors som har upptäckt människans storhet och ögats fascinerande möjligheter gentemot datorerna — som trots allt inte når upp till människans kvaliteter — när det gäller färgkännedom. Det här kan vi inte förklara för Gunnel Liljegren, för hennes människosyn och hennes syn på kulturen är så främmande för att värdera människan och att låta alla komma till tals och vidga deras vyer. Vi tycker också att det är viktigt — kanske viktigare än någonsin — att stöd ges till Arbetets museum. I en tid när hela arbetslivet ställs om, när vi mycket snart kommer att vara beroende av den yrkeskunskap och de yrkestraditioner samt den utformning av vårt samhällsliv som historien snabbt har förändrat, är Arbetets museum ytterst angeläget. Jag tror inte att jag kan övertyga Gunnel Liljegren, men jag skulle välkomna henne ut på arbetsplatserna för att låta henne få uppleva den här fantastiska känslan som finns där.

I och med det och med den utgångspunkten att avsikten med vår kulturpolitik är att förbättra kulturen och inte att komma åt regeringen, ansåg vi att den här lösningen var tillfredsställande.
Herr talman! Ing-Marie Hansson och jag har delvis samma bakgrund med arbete i kulturnämnd på kommunal nivå, och jag har nog exakt samma erfarenheter som Ing-Marie Hansson av arbetsplatser och av kulturombudens hängivna arbete.

Ingen vettig människa kan väl ha någonting emot att människor i arbetslivet efterfrågar kultur och nyttjar samhällets kulturutbud. Men det är inte människorna i arbetslivet som är en eftersatt grupp — de är tvärtom ganska favoriserade. Gamla och sjuka, institutionerna och barnen behöver en uppsökande verksamhet bättre än vad arbetsplatserna gör. Så något om Arbetets museum. Det vore väldigt trevligt om vi i kulturutskottet kunde tillmötesgå alla de krav på specialmuseer som vi får och har fått under årens lopp. Men då skulle ju anslagen splittras upp i förhållandevis mycket, mycket små poster, och de stora nationella institutionerna skulle urholkas. Inte heller länsmuseerna skulle då kunna få samma resurser, och det är där vi har basen för förvaltandet av vårt kulturarv.